Herr talman! I den proposition om reformerad lärarutbildning, som vi om några veckor skall behandla här i kammaren, föreslås en ökning i utbildningen av klassoch ämneslärare. Propositionen sysslar inte med problemet om förskollärarnas antal och utbildning. Det hastar emellertid även vad gäller förskollärarna — det bör sägas. Enligt utskottets bedömning finns det anledning räkna med en under de närmast kommande budgetåren fortsatt ökning av efterfrågan på utbildade för skollärare, Häri ger utskottet oss motionärer rätt; vi vill ju ha en ökad utbildning redan från nästa budgetår. Utskottet anser sig emellertid böra följa Kungl. Maj:ts hemställan och avstyrker därför motionärernas förslag om intagning av ytterligare tre klasser omedelbart. Jag vill gärna ha utsagt, att jag tror, att den restriktiva hållningen redan nästa år blir ohållbar, även om intagningsplatserna under de senaste fem åren ökats kraftigt och nu utgör ca 1100. Det torde vara nödvändigt för Kungl. Maj:t och statsutskottet att inta en annan ståndpunkt inför den planering som till nästa budgetår skall göras. Situationen blir eljest närmast bedrövlig när det gäller förskollärarna i jämförelse med vad vi nu planerar för klasslärare och ämneslärare, Jag har inget yrkande, herr talman.

Herr talman! Punkterna 73—78 i utskottsutlåtandet gäller anslagen till gymnastikoch idrottshögskolorna i Stockholm och Örebro. Jag har inte för avsikt att klaga över att anslagen ej räknats upp på alla punkter i enlighet med förslagen från skolornas styrelse. I stället vill jag göra kammarledamöterna uppmärksamma på att de beslut vi kommer att fatta innebär en viktig förändring genom att en ny utbildningslinje kan startas vid gymnastikoch idrottshögskolan i Stockholm. Detta framgår inte av utskottsutlåtandet. Men då utskottet enhälligt tillstyrkt departementschefens förslag innebär det att den av gymnastikoch idrottslärarutredningen föreslagna idrottslärarutbildningen kan börja redan i höst i Stockholm. Därigenom blir ett sedan länge framfört önskemål från idrottsrörelsen tillgodosett. Den nya utbildningslinjen kommer att möjliggöra en utbildning av specialinstruktörer för idrotten som vi länge saknat. Behovet av sådana instruktörer är mycket stort för olika idrottsgrenar, och idrottsrörelsen ställer stora förväntningar på den nya utbildningen. Beslutet om den nya utbildningslinjen hälsas alltså med verklig tillfredsställelse. Jag anser att detta beslut är så viktigt att det inte bör fattas under fullständig tystnad utan någon kommentar här i kammaren. Även om kammarens talarstol sällan utnyttjas för att ge uttryck åt tillfredsställelse och belåtenhet vill jag göra det nu och tacka ecklésiastikministern för att han fört fram denna fråga till årets riksdag. Till det som jag har sagt vill jag också knyta en förhoppning om att de av styrelsens förslag till nya tjänster som det inte fanns utrymme för i år — särskilt gäller det förslagen om en laborator och en assistent i idrottsfysiologi — skall kunna tas med i proposition till nästa års riksdag. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bortåt 8 000 lärare har i sommar chansen att fortbilda sig i skolöverstyrelsens regi. Dubbelt så många beräknas konkurrera om platserna. Det är utomordentligt glädjande, att så många vill begagna möjligheterna att få den nödvändiga fortbildningen. Sö hade hoppats på höjt anslag i år för lärares fortbildning, men därav blev intet i statsverkspropositionen. I detta läge tillkom den motion, som bland andra jag står för och som går ut på att 300 000 kronor skall ställas till förfogande för speciellt skolledarutbildning. Vi misstänkte nämligen, att utrymmet för utbildningskurser för skolledare skulle bli synnerligen begränsat. Väl utbildade och tränade skolledare behövs det sannerligen. Varje kommun i landet torde ha erfarenhet av vad en skicklig ledning av ett av dess största förvaltningsområden betyder. Utskottet räknar nu med »att vederbörande vid sina överväganden angående bästa sättet att utnyttja tillgängliga resurser kommer att i bedömningen innefatta även behovet av utbildningskurser för skolledare». Det är en berömlig, from önskan, om vilken man bara i sin tur kan önska att den blir förverkligad. Vi motionärer kan dock inte överge tanken — och det är detta vi vill påpeka här — att en särskild delpost är den enda verkliga garantien för fullföljandet av den viktiga utbildning det här gäller, hur vänligt och tillrättaläggande — för det tackar vi — utskottet än har skrivit. Något yrkande skall jag inte heller på denna punkt framställa.

Herr talman! Vid denna punkt har vi en motion, II: 258, i vilken vi bl.a. har yrkat på att anslaget till lärarnas fortbildning i år måtte uppräknas med 3 miljoner kronor. Vi har också täckning för detta anslag i vår budget. tens stora betydelse råder det, enligt vad jag kan förstå, inte några skiljaktiga meningar mellan vare sig departementschefen, SÖ eller utskottet. Det är i fråga om de ekonomiska resurserna för denna verksamhet som uppfattningarna går isär. Å ena sidan står skolöverstyrelsen, som i sina petita i år mycket väl underbyggt sin begäran om ett anslag på 6,7 miljoner kronor till just denna post som avser fortbildningen. Å andra sidan anser varken departementschefen eller utskottet att vi i dag har möjlighet att tillmötesgå skolöverstyrelsens begäran. Vi har med vår motion gått en medelväg och vi har, som jag nämnde, yrkat på en uppräkning av anslaget med 3 miljoner kronor.

Utskottets skrivning tolkar jag så att det gärna hade önskat att en höjning hade kommit till stånd av detta anslag, om bättre ekonomiska resurser hade funnits. Jag vill därför nöja mig med att instämma i den kanske fromma förhoppning som utskottet uttrycker, nämligen att man inom ramen för de anslag som lämnas, d.v.s. över 21 miljoner kronor, skall finna utvägar för att fortbildningen av lärare inte skall behöva bromsas upp alltför mycket. Jag har därför, herr talman, icke något yrkande.

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 4 behandlar ett par motioner, som upptagit frågan om rätt till skatteavdrag för periodiskt understöd till studerande. Vi har under tidigare år haft likartade motioner, vilka emellertid blivit avslagna. Anledningen till att vi i dag kommer tillbaka med dem är att vi anser det vara viktigt att man ur rättvisesynpunkt får fram ett bättre förhållande. Reservanterna vill ha avdragsrätt för periodiskt understöd till studerande. För närvarande kan sådan avdragsrätt erhållas då periodiskt understöd utgår till exempelvis barn som går sysslolösa. Konsekvensen av detta blir att man via skatten medger förmåner i det ena fallet men inte i det andra. Det är därför svårt att få förståelse för dessa bestämmelser. Om man skall godkänna avdrag för periodiskt understöd till barn som går och slår dank, anser allmänheten — och naturligtvis med skäl — att det även bör godkännas då understöden går till barn som studerar och gör en nyttig insats i samhället. Utskottsmajoriteten hänvisar till 1964 års reform, som medger dels studiebidrag och dels studielån. Lånens storlek är beroende av den inkomst den studerande har. Får han t.ex. bidrag från föräldrarna, minskar lånen med hänsyn till hur stort detta bidrag blir. Ett periodiskt understöd skulle få till följd att låneanspråken skulle minskas, och man torde med visshet kunna säga att det också skulle vara en besparingsfrämjande åtgärd om man även kunde medge ifrågasatta avdrag. Vidare gäller det avdragsrätt för studiekostnader. Denna fråga behöver allsidigt belysas, och enligt reservanterna i utskottet krävs en särskild utredning. Starka skäl talar för att amortering av studieskuld beaktas vid beskattningen. 1961 års riksdag beslöt på sin tid att 25 procent av vissa studielån skulle få avskrivas, men genom reformen 1964 borttogs den bestämmelsen. Starka skäl talar dock för att en översyn härav bör göras så att man får göra skäliga beskattningsavdrag för amortering av studieskulder. Reservanterna i reservationen 1 begär att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om förslag till riksdagen rörande avdragsrätt vid beskattningen för periodiskt understöd till studerande. Det behövs inte någon större undersökning för att komma fram till en sådan ändring i skattelagstiftningen. Vidare begäres i reservationen att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om utredning och förslag angående studiekostnaders behandling i skattehänseende. Den frågan är betydligt mer komplicerad, och vi anser därför att en utredning bör tillsättas för att allsidigt belysa den. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Jag kan i huvudsak instämma i vad den föregående talaren sade. Han redogjorde för de yrkanden som ställs i reservationen 1. Att centerpartiet har fogat en egen reservation till detta utskottsbetänkande, även den med ett utredningsyrkande, sammanhänger med att de motioner som föranlett dessa två reservationer har något olika yrkanden. De skiljer sig från varandra på det sättet att centerpartimotionen uttalar sig för att ett eventuellt avdrag för periodiskt understöd till studerande skall göras på den slutliga skatten. Därmed blir skatteförmånen lika för alla, oberoende av om inkomsten är stor eller liten. Skattemässigt uppstår ingen orättvisa, vilket borde underlätta en reform av detta innehåll. Beträffande motiveringen för ett bifall till motionerna kan jag instämma med föregående talare. Att den socialdemokratiska utskottsmajoriteten avstyrkt motionerna är att uppfatta som en konservativ negativism, som trots den demokratisering vårt undervisningsväsende fått tydligen inte inser det värde som ligger i föräldrarnas bidrag till barnens studier. Ur samhällets synpunkt måste väl frivilliga ekonomiska uppoffringar för ungdomens utbildning ha så stort värde att de borde stimuleras med en avdragsrätt så konstruerad att skatteförmånen står i proportion till understödsbeloppet — alltså ett system som helt utesluter extra skattefavörer åt någon. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationen 2 av herr Sundin m.fl.

Herr talman! Detta ärende, gällande avdrag för periodiskt understöd åt studerande samt studiekostnaders behandling i skattehänseende, har nästan varje år återkommit under de senaste åren, och det torde därför inte vara lätt att utvinna så värst många nya synpunkter i detta sammanhang. Jag skall därför fatta mig helt kort. Det är, såsom har framhållits i motionerna och här av reservanterna, riktigt att det är en gammal fråga som aktualiserades redan i början av 1950-talet. Sedan det nya studiehjälpssystemet beslutades vid 1962 års riksdag får frågan emellertid anses ha kommit i ett helt nytt läge. Detta anfördes också i bevillningsutskottets betänkanden angående detta ärende både vid 1965 och 1966 års riksdagar. Man erinrade då om att 1964 års studiesociala reform fick anses innebära ett stadfästande av principen att utbildningen på såväl lågsom högstadiet borde främjas genom statliga stödåtgärder. Det ansågs inte rimligt att jämsides med den avsevärda utgiftsökning som denna reform medförde för staten införa en avdragsrätt för periodiskt understöd till studerande och för studiekostnader. Det skulle medföra ett högst avsevärt skattebortfall. Dessa synpunkter får anses gälla också i dag. Om man anser att studiestödet är för lågt beräknat bör väl en ändring ske genom en förbättring av de nuvarande bidragsformerna och inte genom skatteavdrag. En. sådan komplettering av studiestödet kan ju endast få verkan i de fall då föräldrarna har en ekonomisk ställning som ger dem möjlighet att lämna bidrag till sina studerande ung domar och deras studier. Skall man utöka studiehjälpen, och vill man att denna utökade studiehjälp skall gälla likvärdigt för alla, måste man enligt min mening förstärka den bidragsform som nu gäller. Jag kan inte se att centerpartiets förslag och det herr Eriksson i Bäckmora pläderat för väsentligen skulle förändra denna sak. Det kan framhållas att 1964 års studiesociala reform har medfört en väsentlig utgiftsökning för staten. För nästa budgetår beräknas detta studiestöd uppgå till 403 miljoner kronor. Det är väl inget tvivel om att detta studiestöd inneburit avsevärda ekonomiska lättnader för dem som har att bekosta egna och andras studier. Utskottsmajoriteten menar att det inte är rimligt att detta studiestöd skulle utbyggas med skattefrihet för periodiska understöd till studerande och en allmän rätt till avdrag för studiekostnader. Reservanterna, framför allt högeroch folkpartireservanterna, anför att när 1964 års studiesociala system antogs avskaffades också den 25-procentiga avskrivningen av vissa studielån. De med studiekostnaderna sammanhängande beskattningsfrågorna kom därvid att kvarstå olösta, framhålles det i reservationen. Herr talman! Jag menar att det är en allmänt accepterad princip, att man inte får göra skatteavdrag för kapitalavbetalning. Därför är det enligt min mening inte riktigt att vilja kompensera en borttagen avskrivningsrätt i detta fall med ett utökat skatteavdrag. Därtill kommer att det nya studiestödet är utformat att gälla utan en sådan kombination. Det kan nämnas att det i detta ingår ett årligt återbetalningsfritt bidrag å 1750 kronor, och i övrigt är studiestödet utformat med väl avpassade och generösa återbetalningsvillkor för den egentliga lånedelen. Herr talman, jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Engkvist åberopade här att en förutsättning för att föräldrarna skall kunna ge periodiskt understöd är att de har ekonomiska förutsättningar för det. Det är alldeles självklart. Har man ingenting att ge stöd med, kan det inte bli fråga om något stöd. Men det innebär inte, herr Engkvist, att föräldrarna måste vara förmögna för att kunna ge barnen ett stöd. Det finns också någonting som heter sparsamhet. Föräldrarna kan spara, kanske på andra saker, för att stödja sina ungdomar så att dessa på det viset får lägre studiekostnader. Det är väl inte helt och hållet så att man enbart bör gå den här vägen att söka klara studiekostnaden för ungdomarna genom att de skall ta upp lån. I det fall, att de kan få ett ekonomiskt stöd på annat sätt, blir låneanspråken lägre. Då vi rör oss med ständiga bekymmer i en kapitalmarknad, där det inte finns tillräckligt med utrymme, tycker jag att man skulle ta vara på en sådan möjlighet att minska efterfrågan på statligt kapital för denna verksamhet. Sedan säger herr Engkvist att principerna då det gäller vår skattelagstiftning är att kapitalavbetalning inte får avskrivas. Det kan man naturligtvis säga, men det fanns väl vissa principer också 1961, då den socialdemokratiska regeringen föreslog att 23 procent skulle kunna avskrivas.
Herr talman! Jag begärde ordet när det av herr Engkvists anförande tydligt och klart framgick att han menade att studiekostnaderna i fortsättningen i stort sett skulle vara samhällets kostnad. Nu är det emellertid inte på det sättet att alla människor i detta land anser att dessa kostnader uteslutande skall bestridas av det allmänna. Det finns i alla samhällsklasser ett mycket, mycket stort intresse hos föräld rarna att försöka så långt möjligt också bisträcka med hjälp till sina barns studier. Jag tycker att det skulle vara av utomordentligt stort värde att också i fortsättningen försöka ta till vara just det intresse som finns där. Nu hänvisar man till att vi från och med 1964 har fått bestämmelser som innebär att mycket stora belopp via statsbudgeten går till de studerande. Men samtidigt bortser man då helt ifrån alla dem som tidigare — alltså före 1964 — studerat och som alltjämt har mycket stora studieskulder att avbetala på. Man har från socialdemokratiskt håll i dag inget intresse för att hjälpa dessa personer att få en möjlighet att betala dessa skulder. I stället driver man en hård skattepolitik med en häftig progressivitet som gör att just dessa personer har mycket svårt att betala av på dessa gamla studieskulder samtidigt som de skall betala de höga skatterna och de dyrare levnadskostnaderna. Herr talman! Jag ber att få biträda det yrkande som herr Larsson i Umeå tidigare har ställt, nämligen om bifall till reservation nr 1.
Herr talman! Jag vill bara med anledning av vad herr Larsson i Umeå nämnde om den avskrivning som skedde — den 25-procentiga avskrivningen efter beslutet 1961 — framhålla att vi nu har en helt annan konstruktion på det studiesociala stödet. Det är detta som jag har försökt framhålla, Man kan således inte åberopa denna sak för att nu få ett nytt avdrag. Beträffande vad herr Magnusson sade vill jag bara framhålla att det studiesociala stödet nu är uppe i 400 miljoner kronor för budgetåret, och siffran kommer väl alltjämt att öka i takt med vad våra resurser medger. Jag kan inte se att man kan frångå den studiesociala reform som vi fattade beslut om 1964, och jag tror inte att man vid sidan om denna i dagens läge skulle kunna ge nomföra ytterligare lättnader i den meningen som reservanterna här framhåller.

Herr talman! Så sent som den 16 november i fjol behandlade vi här i kammaren ett utlåtande från bankoutskottet angående finansiering av de expanderande kommunernas investeringsbehov. Utlåtandet var föranlett av från socialdemokratiskt håll väckta motioner, i vilka begärdes en skyndsam utredning av kreditförsörjningen till de växande kommunerna inom storstadsområdena. Utskottet hade följaktligen vidgat utredningskravet till att avse expanderande kommuner över huvud taget.

Eftersom 1964 års riksdag redan hemställt om en dylik översyn ansåg utskottsmajoriteten det icke erforderligt med ytterligare en skrivelse i samma ärende. Centerpartiets ställningstagande i utskottet var tydligen ett olycksfall i arbetet. Under överläggningen i kammaren talade nämligen dess företrädare om lokaliseringspolitikens möjligheter att råda bot på kommunernas kreditbekymmer, något som man tydligen helt glömt i reservationen, vilket ju var fatalt när det gällde centerpartiet! För att rätta till denna försummelse ställdes vid överläggningen i kammaren ett nytt yrkande om en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om en förutsättningslös utredning rörande kommunernas kreditförsörjning, varvid hänsyn skulle tas till förhållanden i olika slag av kommuner i hela landet, såsom herr Börjesson i Glömminge erinrade om. Detta yrkande avslogs med stor majoritet, och riksdagen följde utskottsmajoriteten på samtliga punkter. Nu har utskottet haft till behandling motioner av exakt samma innebörd som detta yrkande, och utskottet har därvid kommit till den ståndpunkten att inte något har framkommit som skulle motivera ett ändrat ställningstagande. Om kommunindelningsreformen genomföres och vi inom en inte alltför avlägsen framtid får 282 primärkommuner i landet, borde man väl ha anledning räkna med att samtliga dessa nya, vidgade administrativa enheter skall bli expanderande i olika avseenden och således inbegripas i det utredningsyrkande som riksdagen för några månader sedan biföll. Till detta bör kanske läggas att en central expertgrupp för närvarande arbetar med en planläggning, som skall bygga på de prognoser som upprättas för kommunblocken. Dessa utvecklingsplaner skall sedan blockens samarbetsnämnder få yttra sig över, och planeringsråden i länet kommer därefter att godkänna dem.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

Herr talman! Den motion som nu skall behandlas, nr 139 i denna kammare, föreslår att riksdagen måtte besluta »att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om sådana åtgärder att samhället får bestämmanderätten över alla re surser för energiförsörjningen». Ett enhälligt bankoutskott yrkar avslag på motionen. Då en liknande motion från vår grupp vid förra årets riksdag behandlades yrkades av bankoutskottet avslag med hänvisning till den år 1964 tillsatta energiutredningen, som fortfarande är i verksamhet. Även i år hänvisar bankoutskottet till denna utredning samt till ytterligare två utredningar, nämligen den år 1966 tillsatta atomenergiutredningen och eldistributionsutredningen, som tillkallades i april 1966, alltså efter det att vår motion behandlades av riksdagen i februari i fjol. Det rör sig alltså en hel del på detta område, i varje fall då det gäller utredningar. Trots att utskottet i år kan hänvisa till att ytterligare två utredningar är tillsatta och verksamma på det område som motionen berör, vill jag hävda, på samma sätt som göres i motionen, att direktiven för dessa tre pågående utredningar på energiområdet inte innefattar den fråga som tagits upp i yrkandet i vår motion nr 139 i denna kammare om samhällets bestämmanderätt över alla resurser för energiförsörjningen. Då bankoutskottet förra året yrkade avslag gjordes detta med motiveringen att i direktiven för den av chefen för handelsdepartementet år 1964 tillkallade energikommittén flera av de i motionen berörda frågorna hade uppmärksammats.

Sedan frågan behandlades av riksdagen förra året har vi fått ytterligare två utredningar. Bankoutskottet hänvisar i år framför allt till 1966 års atomenergiutredning. Denna anför: »Av särskilt intresse med hänsyn till vad som nu anförts av motionärerna är det uppdrag som givits åt 1966 års atomenergiutredning. Som framgår av direktiven för denna utredning har den att ägna uppmärksamhet åt frågan om den totala statliga insatsen på atomenergiområdet.» Den statliga insatsen hittills i detta sammanhang har fram till budgetåret 1965/66 varit 1480 miljoner kronor. Den privata industriens ekonomiska bidrag inskränker sig till 6 miljoner kronor. Utvecklingsarbetet har nu kommit så långt att det gäller atomkraftens kommersiella utnyttjande. Då uppkommer frågan — enligt direktiven för utredningen — om en översyn av omfattningen och inriktningen av de statliga insatserna samt formerna för dessa. Hittills har utvecklingsarbetet på atomenergiområdet väsentligen utgjort en statlig stödinsats åt industrien. De tekniska och industriella erfarenheter som programmet givit har främst kommit verkstadsindustrien och den metallurgiska industrien till godo — alltså den privata industrien som endast satsat 6 miljoner kronor på detta forskningsarbete medan det allmänna satsat 1 480 miljoner kronor.

Den tredje utredningen som utskottet hänvisar till i detta sammanhang — eldistributionsutredningen, som tillsattes den 20 april 1966 — har framför allt erhållit uppgiften att utreda de organisatoriska frågorna i fråga om eldistributionen. Samtliga dessa tre utredningar har givetvis erhållit aktuella frågor att utreda. Enligt vår uppfattning, som bygger på såväl utredningsdirektiv som utskottsutlåtande, är det dock synnerligen troligt att den fråga som vi i detta sammanhang anser vara den väsentligaste inte är föremål för någon utredning. Att de former som nu råder på energiproduktionens område ger mycket övrigt att önska är bl.a. de tre tillsatta utredningarna ett uttryck för, även om de inte erhållit uppdraget att syssla med den enligt vårt förmenande väsentligaste frågan. Behovet av elenergi är som bekant i stadigt stigande och har varit så sedan lång tid tillbaka. Då det stod klart att elproduktionen i en näraliggande framtid inte kunde nämnvärt öka genom användandet av vattenkraft, visade det sig hur enskilda företag skapade egna kraftverk och upprättade egna vinstgivande distributionsföretag. Vid sidan om den statliga och kommunala verksamheten på detta område uppstod en privat sektor där det privata vinstintresset var det dominerande och som bl.a. inverkade menligt för en rationell planering. Sedan vattenkraften inom kort maximalt utnyttjats, måste det till andra kraftkällor. Enligt årets statsverksproposition . förutsättes att atomkraften i stor skala kommer att introduceras i vårt land i mitten av 1970-talet. Här efter kommer atomkraften att svara för den överväldigande delen av elkraftutbyggnaden i landet. Sex kraftreaktorer beräknas vara i bruk inom de närmaste tio åren. Det är för att fullfölja detta atomenergiprogram som riksdagen beslutat om anslag på närmare en och en halv miljard kronor. Nu återstår dock frågan om de privata vinstintressena även i fortsättningen skall ges möjligheter att tillgodogöra sig fördelarna av samhällets insatser och tillgångar samt ges möjligheter att påverka planeringen och distributionsformernas uppbyggnad. Det bör vara en samhällets uppgift att svara för landets energiförsörjning. Endast samhället kan på ett planenligt sätt utbygga, effektivisera och förbilliga energiproduktionen. Därför bör också samhället ha bestämmanderätten över alla resurser för energiförsörjningen. Då denna fråga, som vi motionärer anser vara den väsentligaste i detta sammanhang, inte tycks vara föremål för någon utredning, yrkar jag, herr talman, bifall till motion nr 139.

Herr talman! Bankoutskottet har nog funnit, att herr Lorentzon och hans medmotionärer har varit litet väl raska i fråga om att ta ställning. Det gäller invecklade ting. Därom råder ingen tvekan. Man kan få klara besked om det, när man läser motionen och utredningsdirektiven för de tre olika utredningar som arbetar med detta problem. Vilka dessa utredningar är har herr Lorentzon nyss nämnt. Jag behöver därför inte uppehålla mig vid dem. För bankoutskottet har det varit avgörande att utredningarna arbetar, En av dem kommer att lägga fram .en del av sitt material redan i år och en annan av dem kommer kanske också att bli färdig under år 1968. Att i det läget skriva till Kungl. Maj:t och anhålla om åtgärder av en art, som är beroen de av utredningsresultaten, förefaller oss mindre rimligt. Jag skulle i stort sett vilja inskränka mig till denna argumentering, men jag vill också påpeka ett par andra ting.

Denna formulering skiljer sig mycket fördelaktigt från motionens tankegångar. Dels vill man pröva innan man är färdig att ta ställning; motionärerna vill ta ställning innan man har prövat, dels håller man dörren öppen för samarbete. Motionärerna tycks inte kunna tänka sig något annat än att staten skall ta över all verksamhet på detta område. Ser man på hur det ligger till i dag finner man att just i fråga om energiförsörjningen existerar en hel rad olika kombinationer. Atombolaget och vattenfallsverket samarbetar t.ex. inom ramen för Ågesta kraftvärmecentral och där är också Stockholms stad med som intressent. I Simpvarp arbetar man tillsammans — efter vad man kan förstå i gott samarbete — med något som kallas Oskarshamnsverkets kraftgrupp, där Sydkraft är en stor intressent, och Sydkraft äges huvudsakligen av kommuner. I denna kraftgrupp ingår också storföretag som Uddeholm och Stora Kopparberg. Allt detta tyder på att man kan räkna med en rad kombinationer och inte bara med den ensidiga lösning som föresvävar motionärerna. Dessa tankegångar, herr talman, ligger bakom utskottets enhälliga avstyrkande av mo tionen, och jag ber nu att få yrka bifall till bankoutskottets hemställan.

Herr talman! I den motion som ligger till grund för första lagutskottets utlåtande nr 17 hemställer motionären om ett förenklat bouppteckningsförfarande i de fall då den avlidne är medellös och saknar kända arvingar eller då ett litet barn har avlidit utan att efterlämna tillgångar. Det är här fråga om ett motionsyrkande som har framställts vid tidigare riksdagar, och jag tror att andra kammaren håller mig räkning för om jag är mycket kortfattad i min motivering. I en reservation till utskottets utlåtande har jag tillsammans med andra reservanter hemställt att Kungl. Maj:t måtte låta verkställa en utredning rörande viss uppmjukning av bouppteckningsplikten. Motionärerna anser att förfarandet skulle kunna förenklas genom att en skriftlig anmälan får ersätta bouppteckningen. Måhända skulle de olägenheter som motionären påtalar kunna undanröjas genom att domstolen finge rätt att efterge kravet på gode män. Det skulle vara tillräckligt att de anhöriga eller den som eljest har hand om dödsboct lämnar uppgifter till domstolen om de förhållanden varom en bouppteckning skall upplysa. Uppgifterna kunde lämpligen lämnas på en. blankett, eventuellt tillhandahållen av domstolen, som undertecknas under edlig förpliktelse liksom fallet är vid bouppteckningar i allmänhet. Förenklingen skulle bestå däri att besväret och kostnaden i samband med anlitandet av gode män skulle bortfalla. Vi har ansett att möjligheterna för en sådan uppmjukning borde utredas och menar att den åsyftade förenklingen skulle bespara både den enskilde och det allmänna besvär och kostnader. Det gäller en liten utredning, till sin omfattning så begränsad att vi tror att den skulle kunna utföras inom justitiedepartementet utan tillsättande av någon särskild kommitté. Herr talman! Jag ber med stöd av den anförda motiveringen att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Såsom herr Dockered framhöll har motioner i samma syfte som det nu aktuella väckts vid 1961 års riksdag, vid 1963 års riksdag och vid 1966 års riksdag. år 1961 sändes motionen ut på remiss, och remissinstanserna var tämligen eniga om att det inte fanns skäl att bifalla motionsyrkandet. Yrkandet har denna gång förändrats något. Man önskar att Kungl. Maj:t låter genomföra en utredning i syfte att få till stånd ett förenklat bouppteckningsförfarande. Detta skulle närmast inskränka sig till att en handling inlämnas, på vilken det under edlig förpliktelse försäkras att det inte finns några tillgångar eller att vissa mindre sådana finns. Dessa förslag har tidigare kritiserats av remissinstanserna med anledning av att domstolen ansett, att det är ungefär lika besvärligt att handlägga ett sådant papper som att handlägga en bouppteckning. De enklaste bouppteckningarna är också mycket lätta att utföra. Det finns på socialnämnderna blanketter tillgängliga för detta ändamål, och det föreligger även möjlighet att få hjälp med upprättandet av dessa bouppteckningar. Utskottsmajoriteten har därför inte ansett att riksdagen nu borde inta någon annan ståndpunkt till de här motionerna än den gjorde så sent som 1966, och jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag hade inte tänkt blanda mig i debatten, men efter vad herr Martinsson nu senast sade tycker jag det kan finnas anledning att se något på vad remissinstanserna sade 1961. Jag kan inte hålla med herr Martinsson om att de skulle ha intagit en särskilt negativ ställning, i varje fall inte till möjligheterna att få ett förenklat förfarande, och det är ju det reservationen syftar till. Såväl Stockholms rådhusrätt som Stockholms stads rättshjälpsanstalt liksom Stadsförbundet och Landskommunernas förbund och dessutom Sveriges Advokatsamfund vitsordade samfällt, att en del skulle vara att hämta om man fick pröva ett förenklat förfarande. Jag vill understryka att detta givetvis inte är någon stor fråga, men om man kan åstadkomma förenklingar, bör man väl göra det, i all synnerhet som den utredning vi begär inte kommer att bli särskilt omfattande. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I förevarande motioner har några riksdagsledamöter aktualiserat frågan om dels lagstadgad, dels längre varselplikt vid företagsnedläggningar eller större personalinskränkningar. För närvarande är det fria överenskommelser som reglerar varselplikten. År 1952 träffades uppgörelse mellan å ena sidan arbetsmarknadsstyrelsen och å andra sidan Arbetsgivareföreningen och Industriförbundet om rapportering av planerade driftsinskränkningar och driftsnedläggningar. Det är väl så att det såväl för arbetsmarknadsmyndigheterna som för de anställda och även för kommunerna föreligger ett starkt behov av att på ett mycket tidigt stadium bli informerade om planerade personalreduceringar inom företaget. Genom tidig information skall möjliggöras att förbereda åtgärder för att omplacera den berörda arbetskraften. Lika angeläget är det för kommunerna att få kännedom om de planer som företagen har i detta avseende. Ett gott samarbete i dessa frågor har utvecklats mellan arbetsmarknadsstyrelsen och berörda parter. Tidiga informationer om väntade personalförändringar inom företagen är av stor betydelse för att erforderliga arbetsmarknadsåtgärder skall kunna förberedas och verkställas på ett snabbt, rationellt och smidigt sätt. Varselsystemet måste därför anses vara ett synnerligen viktigt arbetsmarknadspolitiskt instrument, ett instrument som bör göras ännu effektivare så långt det är möjligt. I regel har väl företagen följt bestämmelsen om minst två månaders varsel. Det säges att företagen inte sällan t.o.m. har tillämpat längre varseltid än enligt bestämmelsen. Enligt min mening har det visats en positiv vilja att bistå arbetsmarknadsmyndigheterna vid omställning av arbetskraften utöver vad ifrågavarande bestämmelser ålägger vederbörande. även om de arbetsmarknadsmässiga åtgärderna vidgats och förbättrats för att underlätta arbetskraftens omställning har väl ändå arbetsgivarna vid företagsnedläggelse fortfarande ansvar för sina anställda, ett ansvar som bör öka i takt med den alltmer tilltagande strukturrationaliseringen. Detta ansvar anser jag bör utbyggas till längre varselplikt. Det torde också vara angeläget att genom lag eller på annat sätt införa bestämmelser som för företagen skapar generell skyldighet att informera kommunerna. En kommuns investeringar och utveckling bygger i stort på industriens planering för framtiden.

Även i det fall då ett företag till följd av ekonomiska orsaker står inför hotet att lägga ner sin produktion, torde detta förhållande vara välkänt för företagets ledning långt innan beslutet om nedläggningen fattas, varför möjlighet att i god tid varsla om nedläggning borde föreligga. Stundom kan det vara angeläget att iaktta speciell diskretion, beträffande planerade åtgärder, och viss information har därför ibland behandlats med sträng sekretess. Åtgärder för exempelvis industrilokalisering, omskolning och även särskilda omställningsarbeten kräver ingående förberedelser för vilka två månader är otillräckliga. Det torde också vara så att kraven på arbetsmarknadsverkets insatser vid omställningar av detta slag har skärpts. Frågan är nu om man kan räkna med att arbetsmarknadsstyrelsen tar upp förhandlingar med låt säga Arbetsgivareföreningen, Industriförbundet och kanske också andra organ i avsikt att få till stånd en längre varseltid. Här uppstår då frågan vilken tid som är lämplig med alla överväganden och hänsyn. Jag anser att det skall vara en väl tilltagen förlängning. Vid de förhandlingar som eventuellt kommer till stånd torde det enligt min uppfattning vara fullt på sin plats att kommunförbunden får ett ord med i laget. Denna fråga har varit föremål för utredning för inte så länge sedan, bl.a. i den s.k. arbetsmarknadsutredningen, som har avlämnat ett betänkande vari även varseltiden belyses. Denna utredning åberopar de goda kontakter som är rådande mellan å ena sidan arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnder och å andra sidan företagen och säger att arbetsmarknadsmyndigheterna har fått bättre överblick av läget i sådana situationer än vad fallet var tidigare. Man erinrar om att myndigheterna halvårsoch årsvis orienteras om personalbehov 0. d., och man säger att rådande förhållanden är tillfredsställande. Jag vill då gärna fråga: För vem eller för vilka är rådande förhållanden tillfredsställande? Det är väl i så fall för företagen, men långt ifrån är de tillfredsställande för de anställda. Nåväl, utredningen har inte funnit anledning att rekommendera längre varseltid. Ej heller har man velat föreslå någon ändring i principen med frivillig överenskommelse om varsel. Detta utlåtande har utredningen avgett trots att en del remissvar, däribland från LO, inneburit att det borde förekomma längre varseltid. Jag är helt klar över att det inte är enbart fördelar med längre varsel, men jag har noga övervägt detta och kommer fram till att det synes vara angeläget att få till stånd informationer av detta slag tidigare än vad som nu sker. Det har talats om att man skulle förlänga från två till fyra månader. Mig synes det vara för litet med fyra månader också. Det bör vara minst sex månader, helst tolv månader. Frågan är då vilken väg man bör gå för att nå motionens syfte, om det skall ske genom lagstiftning eller om den frivilliga överenskommelsen skall byggas ut. För min del vill jag gärna ha sagt, att man kan nå lika långt med frivilliglinjen, så är jag nöjd med det. Men jag befarar att vi i denna viktiga fråga inte kan nå ett fullgott resultat utan en lagstiftning. Vi borde nog vara överens om att en av arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgifter är att överbrygga de svårigheter som drabbar enskilda i denna omvandlingsprocess. Vi bör därför inrikta oss på en varseltid som gör det lättare att bemästra de svåra problem som kommer att uppstå i samband med den fortsatta strukturrationaliseringen. Detta synes mig vara — och jag tror att många håller med mig om det — en samhällsangelägenhet av stort mått. Jag vågar hoppas, att såväl företagen som arbetsmarknadsstyrelsen kommer att ställa sig positiva till kravet på en utbyggd varselplikt och till att det ges information i så god tid, att de svårigheter som följer i strukturförändringarnas släptåg blir så litet kännbara som möjligt för dem som drabbas därav. För att så skall kunna ske tror jag också att det är nödvändigt att kommunerna får de informationer som nu ges till vederbörande myndighet. Låt mig till sist bara helt kort granska vad utskottet skrivit om dessa motioner. Utskottet avstyrker förslaget om lagfäst varselplikt och yttrar sig inte om varseltidens längd. Jag vet inte om jag bedömer detta utlåtande riktigt och om jag är för hård om jag säger att jag anser att utlåtandet verkar kallsinnigt och nästan negativt. Jag skall emellertid inte döma utskottets ledamöter härför; var och en har rätt att tycka, tänka och säga vad han vill. Men nog överraskar det mig litet att ingen ledamot kunnat se det angelägna i att mycket snart bygga ut varselplikten i enlighet med motionsförslaget. Utskottet litar helt på utredningens syn på denna fråga. Med all respekt för sakkunniga män och kvinnor kan det ändå tänkas att utredningen bedömt frågan litet för lättvindigt och inte tagit tillräcklig hänsyn till vad jag skulle vilja kalla strukturoffren, som det gäller att hjälpa på alla tänkbara sätt. Vi skall också beakta att utredningen gjorde sitt yttrande i ett tidsläge som inte var så svårt som dagens situation. Jag vill naturligtvis inte tro att utskottets ledamöter saknar känsla för medmänniskor som befinner sig i en svår belägenhet på grund av arbetslöshet och omställningssvårigheter, men nog kunde man förvänta, tycker jag, en positivare inställning till denna fråga än den som framgår av utskottsutlåtandet. Om nu riksdagen avfärdar kravet på längre varseltider genom att bifalla utskottets hemställan synes det mig föreligga risk för att detta synnerligen berättigade krav inte blir tillgodosett inom rimlig tid; det kanske kommer att ligga på is ganska länge. Herr talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till motion II: 214.

Herr talman! Det är väl ingen tvekan om att denna motion är väckt i en angelägen och viktig fråga. Motivet är, som herr Mossberg har sagt, det som händer på arbetsmarknaden, nedläggandet och sammanförandet av företag till stora enheter. Den otrygghetskänsla som detta för med sig för stora delar av landets löntagare är väl helt naturlig. Det tar sig också uttryck i motioner av detta slag. Jag kan i långa stycken instämma i vad herr Mossberg har sagt. När vi i andra lagutskottet behandlade motionen måste vi, liksom i fråga om andra motioner, främst se till motionens yrkande, d.v.s. i detta fall ett förslag om lagstiftning. Utskottet har därvid konstaterat, att frågan redan har varit föremål för utredning, som sänts ut på remiss. Några remissinstanser, bl.a. LO, uttalade sig då, som herr Mossberg omnämnt, för en längre varseltid. Riksdagen har sedermera behandlat propositionen om arbetsmarknadspolitiken. Den gången väcktes inte några motioner med krav på en särskild lagstiftning. Herr Mossberg säger att han inte tror att utskottsledamöterna är ointresserade av den otrygghetskänsla som en hel del löntagare kan ha. Jag kan försäkra herr Mossberg och motionärerna i Övrigt att andra lagutskottet har tagit mycket allvarligt på denna fråga. Jag vill här återge vad utskottet har sagt — det gäller de rader på sid. 6 i utskottets utlåtande som herr Mossberg inte fäst sig vid. Utskottet säger på följande sätt: ”Med hänsyn till att gällande system för varsel helt nyligen varit föremål för prövning finner ut skottet det för närvarande inte erforderligt med lagstiftning i frågan. Utskottet förutsätter emellertid att arbetsmarknadsstyrelsen — uppmärksamt följer systemets tillämpning och tar de initiativ som kan påkallas av förhållandena.” Jag vill påpeka att utskottet inte har tagit ställning i fråga om varseltidens längd. Utskottet säger att riksdagen får anledning att ta upp denna fråga, när andra motioner, som behandlar detta problem, kommer upp. Den motion det här gäller rör lagstiftningsproblemet, och andra lagutskottet anser att det inte kan tillstyrka förslaget i motionen. Jag ber således, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig om jag anser, att Nya Systemaktiebolaget vid fastighetsförvärv och inrättande av nya försäljningsställen har ansvar för att byggnader av kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde bevaras för framtiden, t.ex. vad beträffar Avenyn 18 i Göteborg. Jag vill svara följande. Systembolaget har att driva sin verksamhet med så låga kostnader som möjligt. Härav följer bl.a. att bolagets förvärv av fastigheter bör ske på villkor som är ekonomiskt försvarbara. Systembolaget är liksom andra privata rättssubjekt underkastat de regler som gäller i fråga om skydd för sådana byggnader som herr Nordstrandh avser. Även i övrigt bör Systembolaget ta största möjliga hänsyn till intresset att bevara byggnader som har ett särskilt kulturvärde. Den gällande ramen för Systembolagets verksamhet begränsar dock bolagets möjligheter i detta avseende till att gälla endast mindre belopp. Om det anses att staten skall bidra med ett större belopp för att bevara en kulturellt värdefull byggnad, bör detta ske öppet över riksstaten efter avvägning mot andra anslagsbehov.
Herr talman! Jag ber att få tacka fi nansministern för ett klart, rättframt och i princip tillfredsställande svar. Jag är överens med herr Sträng om att Systembolaget bör handla så som anges i svaret på min fråga. Men för att se hur svaret skall tolkas i praktiken — vilket inte är någon obetydlig sak — tvingas jag ställa två följdfrågor för statsrådets prövning. När i februari 1964 spekulanter på den fastighet jag här avser anmälde sig på allvar, avråddes de från att köpa fastigheten för att där uppföra en nybyggnad. Enligt vad jag inhämtat ansåg stadsarkitekten att kvarterets gatubyggnader mot Avenyen borde bevaras. Trots detta inköptes fastigheten några dagar därefter för ett belopp som, enligt vad jag också inhämtat, med drygt 1 miljon kronor översteg vad säljaren hade erlagt ett år tidigare. Detta drog i sin tur med sig — om man valde renoveringsalternativet — att de hyror som sedan skulle tas ut visserligen skulle förränta byggnadskostnadsandelen men inte tomtkostnadsandelen. Det alternativet blev därför inte räntabelt. Jag vill nu fråga, om detta var ett ekonomiskt försvarbart handlande. Vidare säger herr Sträng i sitt svar att Systembolaget bör »ta största möjliga hänsyn till intresset att bevara byggnader som har ett särskilt kulturvärde.

Herr talman! Herr Gomér har frågat mig, om jag vill vidta sådana åtgärder, att jordbrukare som på grund av landsbygdens avfolkning och jordbruksrationaliseringen ensamma driver sitt jordbruk generellt befrias från att fullgöra repetitionsövningar under vegetationstiden. Anståndsärenden för värnpliktiga prövas från fall till fall på grundval av de skäl som den enskilde värnpliktige åberopar i sin framställning. I den mån dessa skäl berör den värnpliktiges arbetsförhållanden inhämtas i allmänhet yttrande från arbetsmarknadsverket. Vid prövningen av dessa frågor beviljas oftast anstånd för jordbrukare som ensam driver sitt jordbruk och som inte kan få någon hjälp av hustru, grannar eller på annat sätt. Ärenden rörande anstånd avgörs av truppregistreringsmyndigheterna eller centrala värnpliktsbyrån. Dessa instansers beslut kan överklagas i värnpliktsnämnden. Vårt värnpliktssystem med repetitionsutbildning i krigsförband förutsätter att alltför många anstånd inte beviljas. Att för en viss grupp av yrkesutövare generellt meddela anstånd utan att närmare pröva det individuella behovet anser jag därför olämpligt.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är riktigt att ansökan om anstånd med fullgörande av repetitionsövning sällan avslås när det gäller väl motiverade fall. Så långt är statsrådet och jag överens. Enligt min mening är dock prövningen av fallen onödigt omständlig. Jag tänker på alla dem som jag skrivit intyg åt; ansökningarna skall ju, som statsrådet säger, prövas av arbetsmarknadsverket 0. s. v. Det är nu för tiden vanligen inte fråga om småbrukare som behöver uppskov. Från min hemtrakt känner jag fall där innehavare av jordbruk på 130, 140 och 170 tunnland, med ett hundratal ungdjur som man och hustru ensamma sköter, begärt uppskov. Det gäller unga jordbrukare, vilkas ekonomi oftast hänger på om de kan sköta sina jordbruk på ett idealiskt sätt. Min avsikt när jag ställde frågan var just att få ett besked, om sådana här jordbrukares inkallelser kan skjutas framåt i tiden. Statsrådet anser emellertid detta olämpligt, och jag skall inte diskutera sakfrågan med statsrådet, eftersom jag fått ett definitivt svar. Men vi har ju alla rätt att tycka, och jag kan väl sammanfattningsvis få säga att jag tycker att det borde kunna ske en förenkling av förfarandet. Jag vill naturligtvis inte mästra statsrådet eller någon annan utan uttalar endast denna förhoppning om att en förenkling av ansökningsförfarandet skall kunna göras. På mina egna och de jordbrukares vägnar som det gäller tackar jag än en gång statsrådet för svaret.
Herr talman! Herr Gomér och jag är ju överens om att ensamjordbrukare måste frikallas, och så sker även i all mänhet. Men att generellt fatta beslut om att alla ensamjordbrukare under en viss tid på året inte skall inkallas vill jag bestämt varna mot. När en person befrias från sin uppgift inom krigsorganisationen kallas någon annan in i hans ställe, och det kan då vara fråga om en företagare eller vem som helst som har nästan lika svårt att frigöra sig. Alla andra värnpliktiga skulle därför uppfatta det som mycket orättvist, om en speciell yrkesgrupp helt befriades under en viss tid på året. De former vi redan har för att bl.a. hjälpa jordbrukarna är nog de bästa, och någon byråkratism på detta område finns inte. Man måste visserligen lämna in en ansökan, men det är ändå ett ganska enkelt förfarande som tilllämpas, och jag tror knappast att det kan göras enklare.
Herr talman! Det senaste anförandet som statsrådet höll tar jag som en bekräftelse på att när man kan motivera sin ansökan ordentligt, då skall man vara säker på att kunna bli befriad. Däri ligger ju en trygghet, och jag tackar för det beskedet.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig hur lång tid som normalt bör åtgå för att inom justitiedepartementet slutbehandla en ansökan om svenskt medborgarskap. Under de senaste fem åren har det genomsnittligt gått mellan sju och tio månader från den tidpunkt då ett ären de har kommit in till departementet till dess det har avgjorts. Sju till tio månader kan naturligtvis synas vara en relativt lång tid. Men många ärenden fordrar numera längre handläggningstid än förr. Antalet invandrarare från avlägset belägna länder har ökat. Därav följer att det av de tjänstemän som skall bereda medborgarskapsärenden krävs mer utredningsarbete beträffande utländsk rätt än tidigare. Det gäller inte bara medborgarskapslagstiftningen. Även familjerättsliga och andra civilrättsliga regler måste uppmärksammas. För att effektivisera arbetet har organisationen inom departementet förstärkts de senaste åren. Några genomgripande organisationsändringar har emellertid inte varit motiverade inför det väntade förslaget från utlänningsutredningen om utlänningsmyndighetens framtida verksamhet. Resultatet av personalförstärkningen har varit gynnsamt. År 1964 var sålunda antalet inkomna ärenden 7305 och antalet avgjorda. 6 444, alltså 861 fler inkomna än avgjorda. År 1966 var antalet inkomna 6575 och antalet avgjorda 7200, alltså 625 fler avgjorda än inkomna.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det utförliga och klargörande svaret, innebärande bl.a. att hastigheten vid handläggningen av medborgarskapsärenden tydligen har ökat och kanske kommer att ökas ännu något mer. Jag vill dock göra någon kommentar. I svaret sägs att sju till tio månader naturligtvis kan synas vara en relativt lång tid. Ja, det är en relativt lång tid för dem det gäller. En person som ansöker om svenskt medborgarskap befinner sig i en svår ställning, psykiskt och psykologiskt. Hans förhållanden genomlyses nästan med röntgenögon. Även om han inte har något att dölja uppfattar han ändå situationen som ganska pressande. I ett av de fall som utgör underlag för min fråga innebär den nuvarande handläggningsordningen att det kommer att förflyta ärendet är ännu inte avgjort — uppåt 18 månader från det ögonblick då ansökningen ingavs till KB i Göteborg fram till slutbehandlingen i justitiedepartementet. På förfrågan i departementet uppgav man att det hela där skulle ta 10 månader, alltså maximitid. Detta är, trots allt, inte särskilt tillfredsställande. Utan att göra några inadekvata jämförelser skulle jag vilja säga att idealet vore att vi kunde närma oss den hastighet, varmed en ärkebiskopskandidat kan återfå sitt svenska medborgarskap.

Herr talman! Herr Lindahl har frågat mig, om jag anser det vara förenligt med avtalet mellan Kungl. Maj:t och Sveriges Radio att det i ett avtalsförhållande mellan radioföretaget och annan sändningsrättsinnehavare såsom villkor ingår en mellan sändningsrättsinnehavaren och tredje part ingången överenskommelse. Om Sveriges Radio träffade ett avtal om förvärv av viss sändningsrätt och om radioföretaget vid avtalets ingående var medvetet om att förvärvet möjliggjorts genom att innehavaren av sändningsrätten fått ekonomiskt vederlag av utomstående, då skulle jag anse detta strida mot grunderna för gällande överenskommelse mellan staten och Sveriges Radio.

Herr talman! Av statsrådets svar, för vilket jag tackar, framgår att något avsteg från avtalet mellan Kungl. Maj:t och Sveriges Radio inte har skett. Det var bra att detta blev fastslaget. Om tredje part hade påverkat överenskommelsen, skulle det ingångna avtalet ha förlorat sin giltighet. Att så icke har skett är också beviset för att de 130 000 kronor, som tidningen Expressen satsat, inte varit den förutsättning för TV-sändningen från ishockey-VM som tidningen dag för dag trumpetat ut. Det är min förhoppning att det skall bli möjligt att nå en uppgörelse, framhöll statsrådet då vi senast hade tillfälle att här i riksdagen diskutera denna sak. När avtalet nu är i hamn, kan alltså herr Palme känna en viss tillfredsställelse. Även TV-tittarna är naturligtvis glada och nöjda när de på lördagen får vara med på premiärmatchen mellan Sverige och USA med fortsättning av sändningarna många gånger fram till den 29 mars. Stor förefaller också glädjen vara i tidningshuset. Expressen har så småningom — om än med viss möda — lyckats bli av med 130 000 kronor. Det enda som grumlar glädjen tycks vara att folkets bifall knappast blivit tidningens belöning. Den folkstorm man försökt piska fram mot regeringen och Sveriges Radio har brutit samman. Allra gladast och nöjdast är sannolikt Internationella ishockeyförbundets representant, som också har visat sig vara en skicklig affärsman. Han erhöll 230 000 kronor från Sveriges Radio och fick även Expressen att lägga 130 000 kronor på bordet. Jag vill inte grumla denna glädje med någon egen kommen tar, utan jag skall nöja mig med att citera Västmanlands läns tidning. »Det står naturligtvis den stora kvällstidningen fritt att betrakta detta som en triumf> — så ironiserade häromdagen folkpartitidningen i Västerås. Sedan alla inblandade nu tycks vara nöjda kanske jag får deklarera att jag personligen också 'känner en viss tillfredsställelse — och detta av en speciell anledning. Man har haft tillfälle att konstatera att vi inte lever i ett samhälle där allt kan köpas för pengar, och vi är nog ganska många som inte heller längtar efter ett sådant samhälle. Att det för Sveriges Radio och för Europeiska radiounionen gällde en principfråga tycktes man sväva i lycklig okunnighet om. Men det är väl så att den som kan lägga stora pengar på bordet är van att få sin vilja fram. Vårt självständiga och oberoende radioföretag har här levererat ett intressant åskådningsmaterial, och Sveriges Radio framstår som en garant mot diverse underliga affärstrick och metoder.
Herr talman! Denna historia har inte saknat komiska inslag, även om också vissa väsentliga principfrågor är inblandade, som herr Lindahl nämnde. Sveriges Radio har påvisat för mig att ett juridiskt bindande avtal hade slutits med Internationella ishockeyförbundet innan de extra pengarna betalades in. Det innebär att sändningarna från ishockey-VM hade kommit till stånd utan dessa extra pengar, och de spelar alltså ingen roll för det materiella resultatet. Tidningen Expressen var tydligen angelägen att bli av med sina 130000 kronor för att få om inte en fjäder i hatten så åtminstone en maskros i tovan. Om det kommer en hel flock av stekta sparvar flygande genom luf ten, håller naturligtvis alltid någon sig framme och tar reda på dem. Var dessa pengar till sist hamnar vet jag inte, och jag lägger mig inte i det. Utbetalningen drabbar ingen fattig. Men pengarna har inte spelat någon roll för de ishockeysändningar som dock nu kommer till stånd. Jag kanske till sist skall påpeka att Sverige är det enda land i Västeuropa förutom värdlandet Österrike som i TV får se VM-turneringen i ishockey.

Herr talman! Fru Ekroth har frågat, om ett avtal är att vänta mellan Sverige och Storbritannien angående svenska s.k. au pair-ungdomars arbetsoch anställningsförhållanden och när ett dylikt avtal i så fall beräknas kunna träda i kraft. Sedan fru Ekroth och herr Rask i en motion vid 1964 års riksdag tog upp frågan om språkstudier i samband med arbete utomlands har de nordiska länderna på initiativ av nordiska arbetsmarknadsutskottet gjort gemensamma framställningar om samarbete med de brittiska arbetsmarknadsmyndigheterna i detta hänseende. Dessa framställningar ledde dock inte till åsyftat resultat. Det norska avtalet har inte träffats med myndigheterna utan med en sammanslutning av privata brittiska arbetsförmedlingar. 1 september 1966 har Europarådets rådgivande församling avgivit en rekommendation till rådets ministerkommitté angående gemensamma <euro peiska bestämmelser rörande parternas rättigheter och skyldigheter m.m. vid »au pair-anställning». Det är min förhoppning att detta initiativ skall leda fram till en reglering av berörda förhållanden för alla Europarådets medlemsstater.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på min enkla fråga. Jag skulle ha varit mycket glad, om statsrådet hade kunnat säga att vi nu är framme vid en lösning på problemen för de ungdomar som söker sig utomlands för att studera språk. Anledningen till att jag framställde min fråga var de tidningsartiklar som varit synliga rörande den överenskommelse som träffats mellan Norge och Storbritannien i avsikt att skydda de norska au pair-ungdomarnas intressen, och jag ville med min fråga få ett besked om vad man från svenskt håll tänker göra för att skydda våra ungdomar som söker liknande anställningar. År 1964 var jag med om att väcka en motion, i vilken vi hemställde om en prövning av denna form av anställning och begärde en utredning beträffande åtgärder för att i ökad utsträckning bistå svenska ungdomar som söker arbete i utlandet i syfte att studera språket. Vi hänvisade till att mer än hälften av de ungdomar som av sådana skäl söker sig till England och som finansierar sin vistelse där genom arbetsanställningar har fått dessa arbeten just genom egna kontakter. Englands offentliga arbetsförmedlingar förmedlar nämligen inte hushållsanställningar för utländska medborgare. Däremot finns det privata platsförmedlingar som drives helt affärsmässigt. De erbjuder sina tjänster, och det svenska KFUK hemmet i London förmedlar i begränsad omfattning denna hushållshjälp. Detta är väl ganska allmänt känt genom tidningspress, radio och TV att många av de anställningar som ordnats genom de privata engelska förmedlingsbyråerna eller genom annonser har slagit mindre väl ut, beroende på att de som förmedlat anställningen inte har undersökt den anställdes kunskaper eller den engelska familjens lämplighet att ta emot utländsk hemhjälp. Utskottet skrev den gången om vår motion att det är angeläget att statsmakterna ägnar detta värdefulla led i ungdomens utbildning ytterligare uppmärksamhet. Utskottet fann också att det under alla omständigheter är önskvärt med en samordning av strävandena och en översyn av det material som föreligger och som möjligen kan tjäna som underlag för omedelbara praktiska åtgärder. När Norge som det enda landet i Europa hade på det här området slutit avtal med Storbritannien hade det väl varit helt följdriktigt att Sverige kommit som god tvåa. Så trodde vi, men nu har vi fått veta att det norska avtalet inte har träffats av myndigheterna utan med en sammanslutning av privata brittiska arbetsförmedlingar. Denna möjlighet för ungdomarna att skaffa sig ökade språkkunskaper är åtråvärd, och man kan säkert förvänta att många fler ungdomar kommer att använda sig därav. Men förutsättningen för att ungdomarna inte skall misslyckas och för att man också i viss mån skall kunna stävja de äventyrslystna är väl att man får till stånd ett avtal som garanterar ungdomarna lagstadgade arbetsvillkor och en effektiv arbetsförmedling. Får man ett avtal byggt på ömsesidigt förtroende så är det en garanti för att ungdomarna inte utnyttjas, samtidigt som avtalet också är ett skydd för de engelska värdarna. Jag ber att än en gång få tacka för svaret. Det är nu både min och inrikesministerns förhoppning att vi snart kommer fram till en lösning på dessa frågor för Sveriges del.
Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än fru Ekroth rörande värdet av det arbete det här gäller och inte heller om behovet av ett avtal på området. Som en komplettering till vad jag tidigare sagt, vill jag bara meddela att jag har haft ett samtal med vederbörande på utrikesdepartementet och därvid fått den uppgiften att man räknar med att arbetsplanen för Europarådet är så upplagd att man kan bli klar med en konvention på detta område under innevarande år. Den är alltså inte så avlägsen.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat, om jag är beredd vidta några åtgärder för att kompensera företagareföreningarna för det inkomstbortfall som diskontosänkningarna medför. Företagareföreningarna är tillförsäkrade en räntegaranti. Oberoende av förändringar i förhållandet mellan inoch utlåningsränta skall föreningarna därigenom kunna räkna med en räntemarginal på 1,5 procent. Innan diskontot sänktes var marginalen 2,75 procent, vilket innebar i det närmaste en fördubbling jämfört med beräkningarna i 1966 års statsverksproposition. Frågan om i vad mån den av diskontosänkningarna föranledda inkomstminskningen skall påverka tilldelningen av allmänna administrationsbidrag kommer att prövas i höst. Jag vill vidare erinra om att 1962 års företagareföreningsutredning håller på att utreda föreningarnas organisation och verksamhet. Utredningen, som beräknas ha slutfört sitt arbete i sommar, kommer också att behandla finansieringsfrågorna.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
Vid sin utlåningsverksamhet har föreningarna genom inrättande av en statlig räntegaranti tillförsäkrats — som statsrådet nämnde — 1,5 procent nettoränteinkomst garanterat av staten på de medel som föreningen har utlånade den 31 december varje år. Då föreningarnas räntesats vid utlåningen följer diskontot, medan beräkningen vid inlåningen sker enligt statens normalränta, kommer nettoränteinkomsten att uppvisa betydande variationer alltefter den allmänna ränteutvecklingen. Detta måste medföra betydande svårigheter vid planläggningen av föreningarnas arbete; Således erhöll föreningarna vid sin beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 1966/67 anvisningar att beräkna räntesatsen vid utlåning till 8,5 procent för hela budgetåret. Då statens normalränta under samma tid uppgick till 5,75 procent var alltså nettoränteinkomsten beräknad till 2,75 procent. Vid fördelningen av det statliga administrationsbidraget för budgetåret 1966/67 har man ej räknat med någon sänkning av föreningarnas utlåningsränta och därför låtit cirka 700 000 kronor av reserva tionsanslaget Bidrag till företagareföreningar m.fl. återgå. Då de senaste räntesänkningarna medför en omedelbar minskning av föreningarnas inkomster på per år räknat minst 1,5 miljon kronor kan det anses motiverat med en omprövning av frågan om föreningarnas administrationsbidrag under innevarande budgetår. Vad gäller budgetåret 1967 68 föreningarnas ränteinkomster beräknats bli större än vad nuvarande ränteläge medför. Jag vill med det anförda ha sagt, herr talman, att det enligt min mening finns all anledning att ompröva frågan om räntegarantin, ty det är betydande svårigheter att planera arbetet inom föreningarna. Jag kan bara nämna att vi inom Örebro läns företagareförening räknar med ett inkomstbortfall på mellan 40 000 och 50 000 kronor i år. Det är för oss så betydande summor att vi får vissa problem att kunna genomföra det planlagda arbetet.

Herr talman! Herr Dahlgren har frågat mig, om jag anser att eventuella fackliga åtgärder från jordbrukarnas sida, med anledning av de strandade prisförhandlingarna, skulle stå i strid mot facklig praxis. Enighet har nu nåtts om jordbruks priserna för de närmaste två regleringsåren. Jag finner därför inte anledning att uttala mig om den situation som skulle uppkommit om detta inte varit fallet.

Herr talman! Även om jag inte fått svar på min frågeställning vill jag uttala ett tack till herr statsrådet för att han inte med tystnad har förbigått den. Statsrådet säger att frågan inte längre är aktuell, eftersom uppgörelse har träffats. Jag känner till att så har skett. Men även om frågan var ställd i en situation som nu har förändrats, har den ett principiellt intresse för framtiden, och därför skulle jag ha uppskattat om statsrådet hade velat ge sin mening till känna. Fortfarande kvarstår det intryck man fick av det uttalande som statsrådet gjorde för TT den 1 mars och som innebar att jordbrukarna inte skulle kunna tillgripa fackliga åtgärder under en pågående avtalsperiod. Det var mot den bakgrunden som jag ställde frågan. Eftersom vi här i landet är mycket måna om de fackliga intressenas rätt, framstod det för mig som en orimlighet att inte jordbrukarna skulle kunna tillgripa stridsåtgärder i en för dem aktuell situation. Det förhållandet att riksdagen fattat sitt beslut om den nya prisperioden ett halvt år innan den gamla perioden gått ut kan enligt min mening inte ha någon betydelse. Om den fackliga åtgärden skall ha effekt måste den få sättas in 1 det läge som den fackliga organisationen bedömer som lämplig. Hävdar man motsatsen till min mening, har det ur statsrättslig synpunkt uppträtt en mycket intressant situation. Jordbrukarna skulle då vara den enda yrkesgrupp i detta land som skulle vara förhindrad att vidta fackliga stridsåtgärder i samband med prisförhandlingar. Är det riktigt, får jag naturligtvis nu nöja mig med beskedet. Det blir väl anledning för mig att i någon form återkomma till riksdagen med begäran om ändring av dessa mycket underliga förhållanden, som ur facklig synpunkt skulle vara diskriminerande för en hel yrkesgrupp.
Herr talman! Avsikten med mitt svar var att vi nu borde kunna gå förbi denna fråga, men herr Dahlgren önskar tydligen få den ventilerad. Jag vill då först erinra om att det inte finns någon reglerad förhandlingsrätt för jordbrukarna i vårt land och följaktligen inte heller någon reglering i fråga om vilka stridsmedel som kan anses vara tillåtna respektive opåkallade i en viss situation. Det båtar därför föga att herr Dahlgren och jag står här och diskuterar vad innebörden skall vara av ett handslag, en överenskommelse som träffas, och i vad mån den överenskommelsen skall vara förpliktande eller ej. Det kan inte bli fråga om något annat än en moralisk bedömning, eftersom det inte föreligger något slags reglering på detta område.

Herr talman! Jag har ställt en enkel fråga, enligt de regler som gäller för detta frågeinstitut, med anledning av ett uttalande som statsrådet gjorde den 1 mars. Jag konstaterar nu att statsrådet den 1 mars hade en mening i saken, medan han i dag, när konflikten är löst, inte har någon mening därom.
Herr talman! Herr Dahlgren lyssnar tydligen inte på vad jag säger. Jag har framhållit att det är fråga om en moralisk värdering av hur långt man skall respektera en överenskommelse. Jag har pekat på att några formella skyl digheter eller rättigheter inte föreligger, utan att det helt enkelt gäller en moralisk värdering som vi kan ha olika uppfattningar om. Om jordbrukarna skulle vilja vidta åtgärder som äventyrade försörjningen med livsmedel i vårt land under en period då en överenskommelse om jordbrukspriserna är i kraft, skulle självfallet inte riksdagen känna sig bunden av de beslut som fattats. Då skulle vi alltså få gå till riksdagen och begära förändringar av rådande förhållanden. Det är väl uppenbart att man skulle ha rätt att handla så i ett dylikt läge.
Herr talman! Jag håller med statsrådet om att det här kan vara fråga om en moralisk värdering, men man kan väl aldrig hårdra detta så, att man skulle kunna ta ifrån jordbrukarna den rätt som tillkommer alla andra yrkesgrupper i vårt land, nämligen att genom fackliga åtgärder i en aktuell konfliktsituation visa sin styrka. Om detta är meningen, bör det skapas undantagslagar för jordbrukets del.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta detta gräl. Men herr Dahlgren har, när han gör sina påståenden, fullständigt bortsett ifrån att man inte under den period ett avtal löper vidtar stridsåtgärder. Det är åtminstone inte min erfarenhet av svensk fackföreningsrörelse. Om vissa intresseorganisationer handlar på detta sätt, står det i varje fall inte i överensstämmelse med den fackliga praxis som råder i vårt land.
Herr talman! Det besvärliga är just att jordbrukets prisperiod räcker till 1 september medan riksdagen fattar beslut om den nya prisperioden ett halvår före. Innebär denna situation att jordbrukarna aldrig skulle kunna till gripa fackliga åtgärder? Det var detta som min fråga gällde.
Herr talman! Herr Westberg har frågat, om jag anser att försäkringskassornas behandling och förvaring av handlingar rörande sjukskrivna innebär risk för att de sjukas sekretesskydd äventyras och vilka åtgärder jag i så fall ämnar vidta för att förbättra sekretessskyddet. I 18 kap. 28 § lagen om allmän försäkring föreskrivs tystnadsplikt för försäkringskassornas personal m.fl. i fråga om enskildas personliga förhållanden. Vidare innehåller paragrafen en bestämmelse om att alla handlingar skall förvaras så att de inte är tillgängliga för obehöriga. Tystnadsplikten inskärps noga hos de anställda genom informationstryck och i den undervisning som meddelas dem. Jag känner inte till några missförhållanden som skulle göra ett ingripande från min sida påkallat.

Herr talman! Jag ber att få uttala ett tack till socialministern för svaret på min fråga. Jag anser det vara värdefullt att han så kraftigt understryker den tystnadsplikt som föreligger. Han säger också att den åberopade paragragen innehåller bestämmelser om att alla handlingar skall förvaras så, att de inte är tillgängliga för obehöriga. Det är särskilt på den punkten som meningarna är delade. Enligt uppgifter som lämnats i pressen finns i dag inga garantier för att förtroenden som en patient delger sin läkare stannar dem emellan. Läkarsekretessen har en läcka, har det sagts, och . denna skulle finnas hos försäkringskassorna. Kassan kan nämligen begära att få journaler och andra handlingar som berör en försäkringstagare. Dessa handlingar går i första hand till försäkringskassans förtroendeläkare för att sedan bli arbetsmaterial för kassans personal. Personalen har visserligen tystnadsplikt — på den punkten råder inga delade meningar. Men det saknas instruktioner om hur handlingarna skall förvaras enligt de uppgifter som man genom pressen kunnat få del av. Detta innebär risk för att obehöriga som inte har tystnadsplikt lätt kan komma åt handlingarna. Om det är riktigt att föreskrifter angående handlingarnas handhavande saknas, är detta anmärkningsvärt. Vem som helst inom kassan kan få låna dessa handlingar utan kvitto, och vem som helst kan få göra kopior av dem. Då måste onekligen föreligga risk för att tystnadsplikten kommer i kläm och för att obehöriga kan få del av uppgifter, vilka lämnats till en läkare i förtroende. Om så är förhållandet, är det enligt min mening en allvarlig sak. En framstående läkare säger i ett uttalande: »Vi vågar i fortsättningen inte ta emot våra patienters förtroenden. Frågan är om vi i fortsättningen skall våga uppmana våra underläkare och medicine studerande att föra in dessa betydelsefulla uppgifter i journalerna eller om vi skall uppmana dem att behålla för sig själva vad de får veta. Alla patienter borde i fortsättningen noga tänka över, vilka uppgifter och privata levynadsförhållanden och bekymmer de anser sig vilja lämna ut. Det är ett gemensamt intresse för läkare och patiezter att den här frågan klaras ut.» För egen del vill jag understryka an gelägenheten härav. En utveckling i en sådan riktning som denne läkare nämnde skulle vara till skada för både läkare och patienter. Jag tror att det är väsentligt att socialministern följer utvecklingen på detta område och vakar över att gällande bestämmelser verkligen tillämpas.

Herr talman! Med anledning av herr Westbergs inlägg vill jag stryka under ett par omständigheter. Det ankommer enligt lagens sekretessbestämmelser direkt på varje försäkringskassa att handskas med handlingarna så, att risk för sekretessbrott inte föreligger. Jag har inhämtat att riksförsäkringsverket inte har sig bekant att tystnadsplikten på försäkringskassorna på något sätt skulle vara i fara. Tvärtom har man noterat att det på denna mycket väsentliga punkt råder en tillfredsställande ordning. Jag skulle vilja fråga herr Westberg om han personligen känner till något fall där tystnadsplikten kommit i kläm. Han behöver inte säga det här i kammaren utan kan gärna tala om det privat för mig, ty jag känner inte till något sådant fall. Herr Westberg säger vidare att många personer på försäkringskassorna kan ta del av läkarutlåtanden och handlingar som rör sjuka personer. Man måste då komma ihåg att det rör sig om ett mycket stort antal ärenden och att det är viktigt att de avgöres snabbt. De sjuka är i allmänhet beroende av försäkringskassorna för sin försörjning. Ett tungrott kontrollförfarande är inte förenligt med den snabbhet i behandlingen av ärendena som är nödvändig. Sekretessen måste byggas på de anställdas respekt för denna. Jag tror inte att denna respekt är mindre hos försäkringskassorna än hos andra offent liga organ. Som jag framhöll i mitt svar inskärpes tystnadsplikten mycket noga hos försäkringskassornas personal. Jag anser att herr Westberg kan känna sig lugn på den punkten.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att tystnadsplikten noga inskärpes hos de anställda genom informationstryck och i den undervisning som meddelas dem. Jag tror att det är mycket väsentligt. Jag kan säga här offentligt att jag inte kan peka på något speciellt fall. Jag har funnit detta vara en principfråga. När det sägs att det inte finns tillräckliga garantier för att handlingarna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan nå dem, har jag velat fästa uppmärksamheten därpå.
Herr talman! Riksförsäkringsverket inspekterar kassorna, och det är ganska naturligt att de också iakttar vilka anordningar som är vidtagna på detta område.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har i en interpellation frågat, om jag uppmärksammat den orättvisa som kan uppkomma för företagare i vissa saneringsfastigheter genom den föreslagna utformningen av den 25-procentiga investeringsavgiften och vilka åtgärder jag planerar i syfte att undanröja denna orättvisa. Det torde vara omöjligt att undvika att den begränsning i byggandet som avses med avgiften liksom varje annan reglering får konsekvenser som för den enskilde kan framstå som mer eller mindre orättvisa. Jag kan inte utlova att dispensgivningen kan bli så generös att alla berörda parter blir nöjda. Det skulle sannolikt innebära att förordningens bestämmelser till stor del sattes ur kraft. Som jag tidigare framhållit bör dispensgivningen ske med stramhet och förstånd.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr finansministern för svaret. Finansministern säger att det torde vara omöjligt att undvika att den begränsning i byggandet, som man avsett att nå med den 25-procentiga investeringsavgiften, liksom varje annan reglering får konsekvenser som för den enskilde kan framstå som mer eller mindre orättvisa. Ja, för den grupp företagare som hyr affärslokaler i saneringsfärdiga centrumfastigheter, vilkas ägare har fått igångsättningstillstånd för nybyggnad före den 12 januari i år men av olika anledningar inte har kommit i gång med sitt bygge före den 1 mars, kommer det inte bara att framstå som utan även vara en stor orättvisa. Helt förlitande sig på länsarbetsnämndens igångsättningstillstånd för byggherren har företagarna verkställt en kostsam och arbetskrävande planering för rörelsens evakuering. Man har godkänt uppsägning av sina hyreskontrakt, och som regel har man varit tvungen att acceptera mindre evakueringslokaler med betydligt sämre affärsläge för att över huvud taget kunna överleva och komma tillbaka till den nya fastigheten efter 18—20 månader som byggnadstiden i regel är.

Det är självklart att den nu uppkomna situationen för dessa företagare är ytterst bekymmersam. I stället för att vistas i sina evakueringslokaler i 18— 20 månader får de räkna med cirka 4 år på en bakgata. Eftersom de olika rörelserna till följd av sin art är beroende av ett centralt läge för att vara lönsamma har innehavarna icke ekonomiska möjligheter att under så lång tid bedriva sin verksamhet i tillfälliga lokaler. I vissa fall torde det rent av bli ekonomisk katastrof för vederbörande. Därför tycker jag det är rimligt att man tolkar dispensreglerna generöst i sådana fall, där länsarbetsnämnden har givit sitt tillstånd före den 12 januari. Affärsidkarna har ju varit helt ovetande om den nya investeringsavgiften, och de har under många år planerat för en avflyttning från den gamla fastigheten. Nu säger finansministern i svaret, att han inte kan utlova att dispensgivningen blir så generös att alla parter blir nöjda — dispensgivningen bör ske med stramhet och förstånd, framhåller statsrådet. Jag är medveten om att läget är besvärligt, och dispensgivningen skall naturligtvis ske med viss stramhet och framför allt med förstånd. Enligt min uppfattning får investeringsavgiften inte leda till att affärsidkare i saneringsfärdiga centrumfastigheter, som förlitat sig på länsarbetsnämndens igångsättningstillstånd och förmåga att bedöma arbetsmarknadsläget, drabbas på ett oskäligt sätt. Dessa företagare har ingen rimlig chans att ekonomiskt klara en så lång evakueringstid som fyra år, och jag hoppas att finansministern kommer att vara välvillig när det gäller dispenser i sådana fall. Finansministern lät ju vänligare i tonen än jag kunde tro att han skulle göra, när jag läste det skriftliga interpellationssvaret. Herr talman! Jag anser alltså att det är viktigt att man hjälper dem som på detta sätt drabbas av investeringsavgiften.

Herr talman! Jag fäste mig särskilt vid sista meningen i finansministerns svar, som lyder: »Som jag tidigare framhållit bör dispensgivningen ske med stramhet och förstånd.» Åsikterna kan ju vara delade om vad som är förståndigt när det gäller att tillämpa dispensregeln. De som begär dispens har kanske en annan uppfattning om vad som är förståndigt än Kungl. Maj:t — det är nämligen Kungl. Maj:t som beviljar dispenserna. Men stramheten, herr finansminister, hur blir det med den? I den reservation till sammansatta bevillningsoch tredje lagutskottets utlåtande som segrade vid voteringarna här i riksdagen för några veckor sedan, när vi fattade beslut, står bl.a. att det är angeläget att dispensregeln inte tolkas alltför restriktivt, och en dispens kan givetvis utformas så, att den gäller generellt för vissa arbeten. Nu säger alltså finansministern att: dispensgivningen skall ske med stramhet. Tänker finansministern alltså inte bry sig om vad riksdagen har beslutat i denna fråga?
Herr talman! Eftersom jag hade nöjet att tala med herr Björkman om denna fråga, när den för några veckor sedan var föremål för behandling i kammaren, vill jag bara erinra om att mina ord om hur jag ansåg att dispensgivningen skulle handläggas föll exakt så som de är återgivna här i dag. Jag har inget minne av att detta föranledde några protester från herr Björkman vid det tillfället, och i varje fall har ingen ändring skett i min personliga uppfattning om hur dispensgivningen skall ske, Oaktat min deklaration före voteringen beslöt alltså riksdagen att ge Kungl. Maj:t denna fullmakt.
Herr talman! Jag skall ge finansministern rätt i att jag inte protesterade direkt mot det uttalande finansministern gjorde. Men vi hade ju helt yrkat avslag på investeringsavgiften, så jag tyckte inte att någon särskild protest från min sida skulle behövas. Det är säkerligen riktigt som finansministern säger, att han uttalade sig på detta sätt om stramheten. Men vad jag nu ville slå fast med min fråga var att detta inte stämmer med riksdagens beslut.

Herr talman! Herr Franzén i Motala har frågat, om jag är villig att redogöra för de åtgärder som skolöverstyrelsen redan vidtagit i anledning av det tilltagande narkotikabruket bland skolungdomen och om jag är beredd att medverka till ytterligare åtgärder, genom upplysning och propaganda bland elever, lärare och föräldrar, för att motverka och nedbringa narkotikabruket bland skolungdomen. Inledningsvis vill jag påpeka, att narkotikabruket bland ungdomen avser en mycket heterogen grupp inrymmande såväl grava missbrukare som individer vilka mera tillfälligt prövar olika former av narkotika. Gruppens heterogenitet och därmed också mångfalden av orsaksfaktorer måste noga uppmärksammas. Narkotikabruk bland skolungdom är i vissa fall ett utslag av missanpassning, ett symtom bland andra på att elevens anpassning är störd. Med tanke på detta kan sägas att det förhållandet, att skolmyndigheterna hittills kan peka endast på ett begränsat antal åtgärder, som direkt kan rubriceras som motiverade av just narkotikabruket, inte innebär att skolan ingenting gjort i förebyggande syfte eller att den skulle ha stått passivt avvaktande. Den intensifiering av elevvårdsarbetet som är på gång, den utbyggnad av dess personalorganisation och arbetsformer som skolöverstyrelsen målmedvetet driver — allt detta bildar en viktig grundval även för arbetet på att förebygga narkotikamissbruk.

Denna bredare syn på problemet är nödvändig för att rätt kunna värdera skolans insatser och möjligheter och för att skapa en god plattform för fortsatta intensifierade åtgärder. Låt mig så gå över mera i detalj till vad skolan gjort och vad den kommer att göra i den här frågan. Läroplanerna är visserligen inte i någon högre grad inriktade på narkotikaproblemen, men såväl i den obligatoriska skolan som på det gymnasiala stadiet finns i läroplanerna utrymme för undervisning om narkotika främst i anslutning till biologiundervisningen — och dessutom naturligtvis anvisningar för elevvården, som är tillämpliga här. Under ett flertal år har skolöverstyrelsen anordnat kurser i humanbiologi som syftat till att orientera biologilärarna i grundläggande medicinska frågeställningar och göra dem än mer skickade att undervisa i personlig hälsovård. Sedan lång tid tillbaka har skolöverstyrelsen också för skolans medicinska, kurativa och skolpsykologiska personal ordnat konferenser och kurser, där bl.a. narkotikafrågor behandlats. Under den senaste tiden har skolöverstyrelsen följt utvecklingen med skärpt uppmärksamhet och haft samråd med framför allt medicinalstyrelsens narkomanvårdskommitté och hälsovårdsupplysningsdelegation, där skolöverstyrelsen för övrigt är representerad. Under de senaste veckorna har, som framgått av tidningsuppgifter, skolöverstyrelsen arbetat på att få fram underlag för särskilda anvisningar och information till skolorna. Jag har inhämtat att skolöverstyrelsen i dag utfärdar dessa anvisningar, riktade till samtliga regionala och lokala skolmyndigheter. Beträffande åtgärder i det aktuella läget framhåller skolöverstyrelsen bl.a. följande. 1) Skolans samtliga befattningshavare uppmanas till skärpt uppmärksamhet i fråga om narkotikabruk bland elever och spridningsvägar för narkotika inom och utom skolan. En samlad aktion krävs där alla känner sitt ansvar och är medvetna om sin skyldighet att rapportera gjorda iakttagelser. 2) Skolans samarbete med barnavårdsnämnd och polis skall omedelbart intensifieras där så behövs. 3) I de skolor, där så inte redan sker, skall regelbundet återkommande elevvårdskonferenser ordnas mellan klassföreståndare, rektor/studierektor, yrkesvalslärare och företrädare för medicinsk, kurativ och skolpsykologisk verksamhet. Det är särskilt viktigt, framhåller skolöverstyrelsen, att skolan allmänt skärper närvarokontrollen och vidtar lämpliga åtgärder beträffande elever med obestyrkt upprepad eller långvarig frånvaro; sådan frånvaro har nämligen ibland visat sig sammanhänga med narkotikabruk. Frågor som rör narkotikaproblem inom skolan bör givetvis också behandlas i samarbetsnämnden och elevrådet, liksom vid kollegier och klasskonferenser, påpekar skolöverstyrelsen, som även understryker vikten av att samarbetsnämnder inrättas vid de högstadieskolor, där så inte redan skett i enlighet med skolöverstyrelsens tidigare rekommendationer. Detsamma gäller självfallet elevråd i skolor, där elevråd ännu inte etablerats. 4) För samråd och samordning av olika insatser, som delvis ligger utanför skolans direkta räckvidd, föreslår skolöverstyrelsen de kommunala skolmyndigheterna att i rådande läge bilda speciella aktionsgrupper med representanter för skolans ledning och personal, elever och föräldrar, lokala ungdoms organisationer, läkare, barnavårdsnämnd och polis. 5) Föräldrarnas aktiva medverkan understryks som lika självklar som nödvändig med hänsyn till det personliga ansvar föräldrarna har när det gäller att ta vård om sina ungdomar och stävja narkotikabruk bland dem. Skolöverstyrelsen framhåller också vikten av att eleverna har en riktig syn på solidariteten med samhällets positiva, uppbyggande krafter. Problemet med falsk lojalitet, som tar sig uttryck i att dölja missförhållanden och skydda brottslig verksamhet, måste diskuteras i undervisningen och inom elevkåren. Eleverna måste själva få medverka i planeringen och verkställigheten av skolans handlingsprogram i narkotikafrågan. 6) I förebyggande syfte bör undervisning om narkotika och narkotikamissbruk sättas in i lämpliga sammanhang, bl.a. i biologi och samhällskunskap. Skolledningen skall också ge saklig information om narkotikamissbruk inom skolan och till föräldrarna. Till hjälp tills vidare för informationen har skolöverstyrelsen upprättat en särskild litteraturförteckning. Så långt i punktuppräkningen. I sitt cirkulär aviserar skolöverstyrelsen vidare ökade insatser på litet längre sikt för information och utbildning av skolledare, lärare m.fl., för framställning av lämpliga läromedel, foldermaterial m.m, och för ytterligare belysning av vissa i sammanhanget väsentliga socialpsykologiska frågeställningar. En sociologisk undersökning av skolornas narkotikaproblem övervägs. Det är enligt min mening angeläget att vi alla med intresse och uppmärksamhet följer den ytterligare aktivitet mot narkotikabruket bland skolungdom, som nu enligt dessa anvisningar kommer att utvecklas inom skolväsendet. Men skolan kan naturligtvis inte ensam komma till rätta därmed. Den skärpta uppmärksamhet på och intensifierade bevakning av narkotikaproblemet bland skolungdom, som skolöverstyrelsens åtgärder syftar till, får naturligtvis till konsekvens ökade krav också på samhällets resurser inom hälsooch sjukvården, barnaoch ungdomsvården samt polisverksamheten. Jag har här uppehållit mig vid skolans narkotikaproblem. Jag vill emellertid samtidigt erinra om att medicinalstyrelsens narkomanvårdskommitté i förra veckan till socialministern lämnat över sitt första betänkande, som handlar om kartläggning och vård. I betänkandet föreslås olika åtgärder för att förstärka resurserna. Det betonas dock att narkomanvården främst är en sjukvårdsfråga och alltså en uppgift för de kommunala och statliga sjukvårdshuvudmännen. Men det gäller inte bara omhändertagande och vård av dem som fallit offer för narkotikamissbruk, utan också — och det är den kanske viktigaste frågan i hela problemkomplexet — uppspårandet och oskadliggörandet av narkotikaförsäljarna och deras distributionskanaler. Det är regeringens avsikt att snarast vidta erforderliga lagstiftningsåtgärder och aktivisera samhällets resurser för att snabbt och kraftfullt möta dessa problem.

Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för svaret på min interpellation. Sedan jag den 28 februari framställde interpellationen har frågan om narkotikamissbruket bland skolungdomen blivit föremål för en oanad uppmärksamhet från pressen, skolmyndigheterna och inte minst från allmänhetens sida. Detta intresse är naturligt och dokumenterar frågans utomordentliga allvar. Denna fråga är ett ungdomsproblem som vi tidigare kanske inte trodde existerade i den omfattning som nu tycks vara fallet. Dagspressen har på ett bra sätt genom reportage, artiklar och intervjuer riktat strålkastarna just mot narkotikamissbruket bland skolungdomen. Narkotikabruket bland andra ål dersgrupper är sedan länge en välkänd företeelse. Hur viktigt det än är att samhället uppmärksammar narkotikabruket i hela dess omfattning synes en speciell bevakning av och åtgärder mot narkomanien bland skolungdomen vara en av de frågor, som samhället nu med alla medel måste inrikta sina ansträngningar på att komma till rätta med. Omfattningen av detta narkotikamissbruk kan man för närvarande naturligtvis endast försöka att gissa sig till. Även om man hoppas på att det är en viss överdrift i alla de uppgifter som nu översvämmar tidningarna, är narkotikaproblemet bland skolungdomen synnerligen alarmerande. Det är väl känt att som ett brev på posten följer i narkomaniens spår olika slag av kriminalitet eller i varje fall risker för kriminalitet. Det ligger särskilt nära till hands att ungdomen drabbas fortare av dessa faror. Skolungdomen har inte de ekonomiska förutsättningarna att skaffa sig olika narkotikapreparat. Steget är då inte långt till snatterier, stölder och bedrägerier för att komma över pengar till narkotika. Det blir i många fall föräldrarna som får sitta emellan. Det är ganska självklart att skolungdomar i 13—18-årsåldern inte har ekonomiska möjligheter att betala de ockerpriser som knarklangarna utan samvetsförebråelser pressar ut. Den ekonomiska sidan av saken är dock inte den viktigaste, även om den i och för sig kan få allvarliga konsekvenser. Frågan om ungdomens hälsa, såväl den psykiska som den fysiska, måste vara den mest bekymmersamma delen av denna svårbemästrade fråga. Steget från de narkotikapreparat som betraktas som lindriga till användningen av betydligt farligare sorter är enligt expertisen mycket kort. Har ungdomen en gång börjat med narkotika, låt vara i blygsam skala, lär det inte bli lätt att sluta — i varje fall inte utan sakkunnig hjälp. Med kännedom om ungdomars förmåga att påverka varandra och den i detta fall missriktade solidariteten i förening med anhopningen av ungdom i stora skolenheter förstår man att samhället kommer att möta stora svårigheter när det skall sätta in motåtgärder. Jag tar fasta på de utfästelser som ecklesiastikministern i dag har gjort, att inga vägar skall lämnas oprövade för att söka bemästra den oroande utvecklingen av skolungdomens narkotikamissbruk. Jag delar statsrådets uppfattning att man måste gå fram med verklig finess och varlighet. Det går inte att bara komma med förbud, polishot eller liknande om man vill nå resultat. Samhället måste i kampen mot ungdomsnarkomanien ha ungdomen på sin sida. Vad som i första hand erfordras är upplysning, information och propaganda bedriven på ett vettigt sätt inte enbart bland skoleleverna utan i lika hög grad bland skolstyrelser, lärarpersonal och naturligtvis föräldrar. Skolungdomens egna organisationer, som när det verkligen gällt visat både förmåga och kunskap, kan här göra en betydande insats liksom skolans elevrådsorganisationer och samarbetsnämnder. Enligt min mening är det handlingsprogram som ecklesiastikministern skisserat i interpellationssvaret en god grund att bygga vidare på. Nu om någonsin gäller det att vi inte vänder skolungdomen ryggen när den som bäst behöver oss. Vi måste var och en på sitt område med energi och beslutsamhet gripa oss an med problemet. Det gäller som jag nyss antydde att i första hand intressera alla de skolungdomar som inte gripits av narkotikaflugan att hjälpa sina kamrater till rätta. Vad vi däremot inte bör rygga för är att gå hårt fram mot det samvetslösa klientel som sysslar med narkotikalangningen och gör sig stora förtjänster på den. Det måste vara otroligt kallhamrade individer som opererar i narkotikaträsket och introducerar narkoti kan bland skolungdomen. Kampen mot narkotikalangarna måste effektiviseras. Jag hälsar med tillfredsställelse att regeringen har för avsikt att snarast vidta erforderliga lagstiftningsåtgärder och aktivisera samhällets resurser för att snabbt möta dessa problem. Det allvar och den beslutsamhet som präglar svaret på min interpellation går inte att ta miste på. Jag kan även av det utläsa att hela regeringen står bakom de intentioner som ecklesiastikministern har givit uttryck för. Jag tackar än en gång statsrådet Edenman för ett uttömmande och positivt svar på min interpellation.

Herr talman! Den interpellation vi nu diskuterar begränsar problematiken högst väsentligt och angriper inte dess kärna. Interpellanten har upptagit enbart skolans roll i sammanhanget. Frågan i hela dess vidd berör inte mindre än tre departement: när det gäller skolan ecklesiastikdepartementet, när det gäller vården socialdepartementet och slutligen när det gäller de straffrättsliga åtgärderna justitiedepartementet. Naturligtvis är det angeläget att man inom skolans värld uppmärksammar och verksamt bidrar till att få bukt med narkotikamissbruket bland eleverna. Men roten och upphovet till det onda är ju samhällets bristande utnyttjande av sina resurser, vilket möjliggör illegal import och distribution av olika slags narkotika. Så länge som samhället inte gjort klart för sig att det gäller att i första hand med alla medel stävja den illegala handeln är det utsiktslöst att tro t.ex. att man behandlingsvägen kan hålla jämna steg med det tilltagande antalet missbrukare. Vårdsituationen är i dag så allvarlig, att man på sjukhus och vårdinrättningar i brist på personal inte kan behandla narkotikamissbrukare ens i en utsträckning motsvarande vad som är fallet inom kirurgisk och medicinsk vård. Herr statsrådet refererar till skolöverstyrelsens rekommendation, där det bl.a. heter att man i förebyggande syfte skall intensifiera undervisningen om narkotika och narkotikamissbruk och skall sätta in denna undervisning i sitt lämpliga sammanhang, bl.a. i biologi och samhällskunskap. En sådan utökning av den redan tidigare ansträngda undervisningsplanen tror jag för min del inte att eleverna kommer att uppfatta såsom ett led i en verksamhet i avskräckande syfte. Snarare finns det risk för att intresset kan väckas för något som de av de kamrater, vilka redan missbrukar narkotika, hör beskrivas i mer eller mindre förskönande ordalag. Vi får inte glömma bort det av interpellanten nämnda TV-programmet i Fokus den 24 februari i år, varvid tillfrågad skolungdom klart deklarerade sin bristande kontakt med samhället och dess funktioner och i stället enligt sina uppgifter fann lycka i sitt missbruk. Det var särskilt en av de intervjuade, som öppet deklarerade att han på intet sätt hade någon tanke på en resocialisering. Det är givetvis väsentligt med information, men tyvärr brister det ibland många gånger i detta avseende. Den information som ges i en så känslig fråga som denna måste vara saklig och göra absolut klart för vederbörande, att han begår ett brott om han gör sig skyldig till olaga innehav av narkotika.

Det gäller också att stoppa handeln vid gränserna, varför tullen måste ges sådana resurser att den får möjligheter att kontinuerligt följa upp den illegala trafiken och att verkställa erforderlig kontroll. De åtgärder jag nu nämnt kräver inte någon form av långvariga utredningar och bearbetningar av statistiskt material, utan det gäller att handla nu och att handla snabbt. Ingen modernt utrustad brandkår inriktar ändå sitt arbete på att vid ankomsten till en brandplats undersöka vad som är orsaken till brandens uppkomst utan försöker i första hand släcka elden och, om så inte är möjligt, att begränsa den. Först därefter kan man utreda orsakssammanhanget. På samma sätt förfar man också när det gäller sjukdomar av epidemisk karaktär. Som exempel kan jag nämna att Epidemisjukhuset i Stockholm inte längre anser sig kunna ta emot patienter som fått gulsot genom narkotikamissbruk, eftersom dessa patienter smugglar in preparat på sjukhusets område genom sina kontakter. Det går alltså inte att bota patienterna på sjukvårdsinrättningarna med mindre än att tillförseln utifrån stoppas. Uppgifterna om antalet missbrukare i Stockholm varierar. Jag talar då inte uteslutande om skolungdomen. Sådana siffror som 5 000 och 15 000 har nämnts. Det troliga är väl att den högre siffran ligger sanningen närmast. Vad detta innebär ur samhällsekonomisk synpunkt torde vara uppenbart. När man då betänker att majoriteten av dessa missbrukare är ungdomar, vilka förutom det akuta behovet av vård sannolikt även behöver en mycket lång rehabiliteringstid, och att många dessutom aldrig någonsin mer blir friska, anser jag inte att det behövs ytterligare skäl för ett omedelbart ingripande. Dessutom bör man komma ihåg, att den nyssnämnda siffran utan vidare kan treeller fyrdubblas, för att få en bild av hur många familjemedlemmar det är som riskerar att i oroväckande hög grad få sin livsföring försämrad härigenom. Det gäller inte bara förhållan det mellan individerna inom familjen utan det har också blivit en rent ekonomisk fråga. Man vet ju att t.ex. varje preludintablett på den illegala marknaden i dag kostar mellan 1:50 och 2: 50. Det finns ungdomar vilkas dagsförbrukning ligger mellan 30 och 50 tabletter. Att skolungdomar inte disponerar pengar i sådan utsträckning att de kan täcka sådana kostnader är självklart. Därför tvingas de av langarna att skaffa sig nya kunder. Fem nya kunder ger tillräcklig provision för att klara dagsbehovet för en kortare tid. Statsrådet Edenman återger i punkten 5 vad skolöverstyrelsen understryker, nämligen hur självklar och nödvändig föräldrarnas aktiva medverkan är med hänsyn till det personliga ansvar som de har när det gäller att ta vård om sina ungdomar och stävja narkotikabruk bland dem. Jag frågar mig då hur man inom skolöverstyrelsen egentligen tror att föräldrar till barn, som är hemfallna åt narkotikamissbruk, reagerar. Man tror väl inte att de sitter i lugn och ro och avvaktar händelseutvecklingen! Nej, så går det långt ifrån till. Den hjälp som man kan få av samhället i dessa situationer är emellertid ytterst begränsad. När det gäller både barnavårdsnämndernas och polisens medverkan kan detta bero på bristande resurser. I vissa fall kan det väl också bero på lagbestämmelser. Och att begära att föräldrauktoriteten skall utsträckas till att förhindra åtkomsten av narkotika lär väl inte heller — av lagmässiga skäl — vara rekommendabelt. Herr talman! Av vad jag här sagt torde framgå att det, som jag ser det, är på samhället som ansvaret vilar. Det är regeringen som ytterst har att omedelbart vidta de åtgärder som är oundgängligen nödvändiga. Vi vet inte hur stor del av ungdomen som kommer att drabbas om vi väntar för länge, och det är ju på ungdomen som vi bygger samhällets fortbestånd. Regeringen har vid olika tillfällen un derstundom visat sig kunna ingripa snabbt i frågor som har varit väsentligt mindre angelägna ur samhällssynpunkt än vad denna fråga är. — Hur snabbt gick det t.ex. inte att åstadkomma en lagstiftning för att förhindra Radio Nords verksamhet. Nu gäller det någonting oändligt viktigare. Det gäller att förhindra narkotikamissbrukets spridning bland ungdomen.